Herr talman! Också jag vill naturligtvis tacka för svaret. Det är självfallet bra att vi följer EFTA spåret, vilket är helt givet inför EG förhandlingarna. För övrigt är detta ingen nyhet, utan det är precis den linje som den socialdemokratiska regeringen har drivit. Även i detta avseende är svaret kanske något tunt. Bakgrunden till min fråga är delvis att Centern under våren 1991 i riksdagen stödde förslaget om miljöklasser, medan Moderaterna och Folkpartiet var emot förslaget. Sedan utfärdade regeringen en förordning. Därför är det ganska märkligt att miljöministern i Bryssel uttalade tveksamhet och föreföll att backa i frågan på internatiionell botten. Han sade att det kunde vara provocerande och att ansvaret egentligen är den socialdemokratiska regeringens. Samtidigt säger miljöministern att vi skall ha höga och fortsatt stigande miljöambitioner när vi närmar oss EG. Det blir ju dubbla budskap. Jag kan därför inte låta bli att ställa frågan till Olof Johansson om han numera företräder en mer moderat linje i miljöpolitiken, åtminstone i den här frågan. Det kan tyckas så, att det i det här fallet kan bli fråga om en passiv anpassning till EG. I så fall är det mycket allvarligt. Sverige bör naturligtvis fortsätta att gå i ledningen när det gäller bl.a. trafikoch bilavgasfrågorna och påverka EG till snabba förändringar. Det finns andra exempel på en oroväckande utveckling inom regeringen, t.ex. när det gäller kilometerskatten. Regeringen tycks i det fallet backa och inte vilja stå på sig. Det finns andra tecken som tyder på att man är beredd att sänka miljöskatter och avgifter i stället för att försöka påverka EG att införa sådana. En logisk fråga blir då: Har regeringen egentligen någon strategi inför de kommande EG-förhandlingarna? Eller blir det -- precis som jag tidigare sade -- en moderatledd anpassning till EG:s nuvarande krav?
Herr talman! Tack för svaret, miljöministern! Precis som Ines Uusmann blir också jag litet frustrerad av den ambivalens som jag tycker mig kunna spåra i miljöministerns beteende. Också jag har läst de aktuella artiklarna. Man blir, som sagt, glad när det finns anledning att tro att det blir en strimma grönt i den högerpolitik som i övrigt förs. Men ingenting, ingenting, ingenting händer. Det är som vanligt: De ord som uttalats saknar substans. Vad vill regeringen egentligen göra åt de här sakerna? Trafiken medför ju enormt stora problem. Nyligen har vi i riksdagen fått den utmärkta miljöboken Tillståndet i världen. I 1992 års upplaga står det t.ex. att det skyddande ozonskiktet över norra halvklotets tättbefolkade breddgrader tunnas ut dubbelt så fort som forskarna trodde för bara några år sedan. Vidare står det i nämnda bok att halten av växthusgasen CO2 i atmosfären nu är 26 % högre än under den förindustriella eran och fortsätter att öka. Under 1990 var jordens yta varmare än någon gång tidigare sedan temperaturen började att registreras i mitten på 1800-talet. Vidare kan man läsa att jordens befolkning växer med 92 miljoner per år. Det är lika mycket som ett nytt Mexiko varje år. Tänk om och när alla de här människorna skaffar sig bilar! Hur skulle det inte se ut då! Det är klart att dessa problem måste lösas både med tekniska förfiningar och med en förändrad livsstil. Det sistnämnda är smärtsamt och kontroversiellt. Det kräver stort mod hos oss politiker. Det förstnämnda, dvs. tekniska förfiningar, kräver kanske inte mod men väl ambition och beslutsamhet hos oss. Beslutet om miljöklassindelning av fordon var ett ambitiöst försök att ytterligare rena bilar, dvs. Jag tycker alltså att svaret i dag är ett goddag yxskaft.

Herr talman! Jag välkomnar den höjda ambitionsnivå som samtliga socialdemokratiska representanter här ger uttryck för och som väl samtidigt utgör en indirekt kritik mot vad den tidigare regeringen, som den senaste omgången var i regeringsställning i nio år, åstadkom under nämnda period. Vi har varit i arbete i cirka fem månader. Det är klart att det är en intressant tanke att just år 2000 som bedömd målsättning uppfattas som något radikalt. Men den socialdemokratiska regeringen hade alltså nio år på sig att förändra verkligheten. Så vill jag gå in litet mera konkret på några av de här gjorda påståendena. Först och främst måste jag, tyvärr, konstatera att Ines Uusmann endast läser rubriker. Jag har nämnda artikel här, så jag vet vad jag talar om. Jag kan alltså citera vad jag har sagt. År 2000 är ett bra målår just när det gäller dessa saker. Andra målsättningar kan också behövas. Men det är sådant som man får överlägga om för att se vad de svenska bilfabrikerna Volvo och Saab vill eller kan göra. Naturligtvis är det min bedömning att 2000 är ett lämpligt årtal. Resten står att läsa i regeringsförklaringen och behöver således inte upprepas av mig nu. Det som sägs om år 2000 som bedömt målsättningsår är hämtat från centerns valprogram. Det är med siktet inställt på detta som vi arbetar med dessa frågor. När det gäller frågan om styrmedel vill jag säga att det naturligtvis gäller att använda alla möjliga styrmedel -- dvs. skatter och miljöavgifter men också regleringar. I första hand gäller det dock de båda förstnämnda kategorierna. Berndt Ekholm påstår att jag skulle ha ändrat mig. Nej, jag pekade bara på fakta när jag var i Bryssel. Jag hade inte någon anledning att ändra mig, och det säger jag också i mitt frågesvar; detta efter att ha haft kontakt med Ripa de Meana, EG kommissionären på trafikområdet. Det finns heller inte någon anledning att intolka detta i det citat i

Herr talman! Jag inser att miljöministern har ett praktiskt problem, nämligen att få tiden att räcka till för att svara på frågorna. Men man kanske kan vara litet generös mot miljöministern i dag. Beträffande det svar som givits när det gäller bl.a. storstadstrafiken, där vi har stora möjligheter att göra saker, t.ex. i form av en utbyggd kollektivtrafik som lönar sig och som ger en stor miljömässig effekt, vill jag fråga miljöministern följande: Blir det möjligt att på biltrafiken införa avgifter som kan slussas över till kollektivtrafiken? Är regeringen beredd att ''pynta in'' litet mer pengar, så att en stor överföring kan ske av arbetsresorna från bilar till kollektivtrafik, vilket är möjligt att göra i de stora städerna? Jag vore tacksam att även få svar på frågan om vägtrafikkungörelsen, om regeringen har följt upp det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Miljöministern säger att jag läser bara rubriker. Nej, jag läser inte bara rubriker. Jag läste också om målåret. I och för sig kan det väl vara bra att det i Centerns valprogram står att år 2000 är ett målår. Men åtminstone i våra valprogram brukar det stå inte bara mål utan faktiskt också vilka medel man skall använda. När det är så korta mål som i detta fall, dvs. åtta år, måste medlen vara ganska konkreta. Åtminstone Centern och Socialdemokraterna har ju vid flera tillfällen varit överens om att skatter och miljöavgifter är en del. Men det räcker inte. Det måste till så mycket annat. Lena Klevenås var inne på att vi måste ha en ny infrastruktur. Vi måste konkret ha nya tappar för att man skall kunna tanka dessa nya drivmedel. Man måste göra om bilarna och bussarna så att de kan ha utrymme för t.ex.
Herr talman! Det kanske är ytterligare ett olyckligt formulerat uttalande eller ett uttalande som är felaktigt återgivet i tidningen. Men det skapar en osäkerhet om vilken roll som Sverige intar i internationell politik på miljöområdet och naturligtvis i EG-sammanhang, hur pådrivande vi är om vi säger en sak här hemma och en annan sak när vi är någon annanstans. Jag ser det som oerhört angeläget att vi intar denna pådrivande roll, eftersom vi har en kunskap bakom oss och vi kan hävda den, och vi har kunnat visa att vi kan påverka EG genom de undantagsbestämmelser som vi har fått igenom i EES-avtalet, bl.a. på bilavgasområdet, på kemikalieområdet och på andra områden. Därför är det mycket viktigt att vi gemensamt slår vakt om den rollen. Det är då också mycket viktigt att vi verkligen har en strategi för hur vi skall driva arbetet vidare för att vara pådrivande. Men Olof Johansson har inte svarat på frågan vilken strategi vi i Sverige har för att vara offensiva och pådrivande mot Europa.

Herr talman! Jag vill återkomma till konsumenterna, dvs. i detta fall trafikanterna. Jag gör det eftersom vi av erfarenhet vet hur svårt det är att med bara tal åstadkomma förändringar i människors miljöagerande. Vi vet hur svårt det var när det gällde hastighetsbegränsningarna att få bilisterna att acceptera att köra långsammare trots att det kunde påvisas att det innebar påtagliga förbättringar för miljön. Träden dör ju inte direkt, utan det tar ju litet längre tid. En annan trafikantgrupp är de huvudmän som köper bussar, och i vårt län handlar det om Stockholms läns landsting. Landstinget har kunnat köpa in 30 etanoldrivna bussar, och det var på den tiden då vi hade ett socialdemokratiskt styrt landsting. Vi socialdemokrater har i en motion här i riksdagen föreslagit att medel skall tillföras för att s.k. hybridbussar skall kunna utvecklas. Det är alltså bussar som kan konverteras mellan el och bensin. Vi har också föreslagit att system för tillförsel av elenergi till bussar via gatunätet skall utvecklas. Till detta behövs litet medel via transportforskningsberedningen. Jag undrar därför om miljöministern är beredd att stötta oss i den kampen.
Herr talman! Man kan träta om mycket, men jag tyckte att miljöministern tog en väl billig och fräck poäng när det gäller Mälarbanan. Om jag har förstått det rätt så pågick väl den lagliga processen med överklaganden osv. så länge att det inte var möjligt att fatta beslut förrän nu om hela Nu är det faktiskt de borgerliga som regerar och har ansvaret. Och även om de bara har suttit i regeringsställning under sex månader är det en ganska hyfsad tid för att åtminstone utarbeta strategier och planera initiativ. Men det som jag har sett när det gäller storstadstrafiken är inte mycket att hänga i julgranen. Min farmor skulle ha sagt att det var mycket vattvälling. Jag kanske emellertid skall tolka ministern på ett sådant sätt att det blir bilavgifter, biltullar, att tjänstebilsförmånerna kommer att ses över, att vägtrafikkungörelsen kommer att ändras eftersom det finns ett riksdagsbeslut om det och att mer pengar kommer att tas fram till kollektivtrafiken. Är detta riktigt?

Herr talman! Jag skall gå tillbaka till miljöklasserna. I den del av svaret som gäller min fråga står det att det är ett effektivt sätt, att det är viktiga signaler och att man inom EG är intresserad. När miljöministern i svaret tar upp Ines Uusmanns fråga säger han att han skall vidareutveckla miljöklasserna. Om det 1996 blir på det sättet att obligatoriet kommer att ligga på nuvarande miljöklass 2-nivå, vilket vi tror, vill jag fråga miljöministern när han tror att man kan börja ta initiativ till att utveckla en ny miljöklass som han talar om. Det är bra att miljöministern nu säger att livsstilsförändringar ingår i denna strategi. Jag vill därför ställa en konkret fråga. Anser miljöministern att också samhällsplanering och bebyggelsestruktur ingår i detta? Jag frågar av ett alldeles speciellt skäl, nämligen att jag har hävdat detta hemma i Jämtland och blivit alldeles rysligt påhoppad av centerkvinnorna för detta.

Herr talman! Jag vill gärna återkomma till det som jag inte har hunnit med tidigare, men det finns som sagt ett och annat praktiskt problem. Jag beundrar Stefan Edman mycket, men han är inte särskilt beundrad inom hela socialdemokratin. Han ligger långt fram, och han är en radikal miljödebattör som jag gärna lyssnar till. Jag vill påpeka att etanolen naturligtvis ingår i detta med miljöavgifter och miljöskatter. Jag talar om den rena etanolen som ett första steg. Sedan kommer det flera. Då gäller det att förbättra etanolens konkurrenskraft i förhållande till andra bränslen. Det är själva avsikten. Ibland görs en del uttalanden som är avsedda att utöva påtryckning. Det må så vara; det tar vi gärna emot. Det stärker, precis som denna debatt, möjligheterna att gå vidare.

Man har, herr talman, från moderat håll varit mycket tydlig och sagt att man inte kan tänka sig detta, eftersom man till hälften vill vara ett slags bilistparti. Det vore intressant om miljöministern kunde lätta på förlåten och säga vad som är hans principiella inställning till att införa denna typ av miljöavgifter, som skulle vara ett lyft för storstäderna när det gäller att ta itu med biltrafiken, även under en högkonjunktur när den ökar och inte som nu något minskar.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga, så att jag kanske får ett svar på den: Anser miljömininstern att bebyggelseplanering och strukturer, alltså hur man planerar samhällen, kan vara ett led i att skapa ett resurssnålt samhälle, där man så långt det låter sig göra minimerar behovet av transporter?
Herr talman! Också jag vill återkomma till frågan om bussarna och vad vi kan göra för att utveckla de kollektiva trafikmedlen, inte minst i storstäderna. Vi har i Stockholms innerstad etanolbussar. Motorer för etanoldrift finns, men de kostar mycket pengar. När man skall fatta beslut om att köpa in sådana färdmedel handlar det faktiskt i dagens läge för landstingen och andra trafikhuvudmän mycket om pengar liksom om att få hjälp med utvecklingen. Jag vill återupprepa min fråga: Är miljöministern beredd att bidra till att vi kan få fram forskningspengar för att ta fram alternativ, t.ex. i form av hybridbussar och elteknik till gatorna?

Herr talman! Med risk för att låta litet tjatig vill jag återupprepa framför allt de frågor som jag ställde i mitt förra inlägg vad gäller avgifter på biltrafiken, biltullar eller vad man vill kalla det, avgifter som är en del av miljöavgiftstänkandet men som också kopplas till positiva satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken i storstadsområdena, så att storstädernas kostnader inte belastar resten av landet. I storstäderna finns ju praktiska möjligheter att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Min andra fråga var om regeringen har planer på att se över tjänstebilsförmånen och kanske helt avskaffa den. Min tredje, lilla, fråga avsåg om regeringen nu har gjort den förändring i vägtrafikkungörelsen som riksdagen har beställt. Tre korta frågor, som kanske får tre snabba svar.

Herr talman! Jag tar den här gången den sista frågan först. Vi har från regeringens sida markerat att samhällsplaneringen är en viktig del av miljöpolitiken. Det var därför som planenheterna, samhällsplaneringen, fördes över till miljödepartementet, som blev ett miljö och naturresursdepartement. Det visar vårt synsätt. Däremot känner jag inte till den jämtländska debatten och kan därför inte anse att jag därmed ställer mig emot centerkvinnorna. Det måste vara fråga om ett missförstånd eller något mycket regionalt problem i Jämtland. I fråga om miljöavgifter i storstäder har vi en ganska självklar utgångspunkt. Jag har redan svarat på den frågan, som Kent Carlsson tog upp igen. Den är under beredning i kommunikationsdepartementet, och jag svarar inte mer på den, eftersom den inte tillhör mitt primära ansvarsområde. Förslag kommer självfallet på detta område -- det är viktigt att understryka det. När det sedan gäller stöd till storstäderna hade jag naturligtvis hoppats att det hade funnits obegränsat med pengar och dessutom att det stöd som Värtaverket fick hade använts på ett annat sätt.

Herr talman! Det är mycket som man kan beklaga i livet och i politiken. Värtaverket är väl en sådan sak, och under min tid som stadsfullmäktig i Stockholm röstade jag emot det. Jag vill återigen återkomma till frågan om investeringar i kollektivtrafiken. Det bör inte vara så att storstäderna skall belasta resten av landet med sådana. Det är därför som det är så viktigt att vi nu får ett besked om avgifterna på biltrafiken. Det är ett sätt att självfinansiera den nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken i storstadsområdena, så att vi kan få en ordentlig överflyttning av arbetsresor med bil till kollektiva färdmedel, framför allt spårbundna sådana. Jag trodde att ministern var här för att svara för hela regeringen, inte bara för miljödepartementet, och även att det förekommer viss kommunikation mellan kommunikations och miljödepartementen. Det vore intressant att få reda på regeringens principiella inställning. Detaljerna kan behöva arbetas fram senare på något fackdepartement.
Herr talman! Jag vill bara bemöta Inga-Britt Johanssons tal om det enda som skulle ha gjorts. Detta är nonsens, om jag får uttrycka det rakt på sak. Vi ägnar ständigt mycket arbete åt planeringsfrågor. Det är Görel Thurdin som är föredragande på det området. Därvid bereds den ena planfrågan efter den andra -- en del berör som bekant Stockholmsområdet. Ställningstagandet beträffande ekoparken norr om Stockholm är ett sådant viktigt samlat beslut. Vad gäller kommunikation med kommunikationsdepartementet kan jag försäkra att vi har en sådan. Av Kent Carlssons allmänt formulerade fråga framgick inte att det var just dessa detaljfrågor som han var intresserad av. Jag svarar återigen att dessa frågor är under beredning i kommunikationsdepartementet. Kent Carlsson får komma tillbaka med frågor till regeringen, och regeringen svarar naturligtvis som vanligt som en helhet.
Herr talman! Jag kom trots allt in i denna konstiga debattordning. Jag skall bli mycket kortfattad. Jag fick inget svar på en mycket viktig fråga: Är regeringen beredd att redovisa en diskussion om de undantag eller de krav som vi skall driva i förhandlingarna, så att vi kan få vara med och diskutera dem? Hur skall jag tolka det uteblivna svaret? Sker detta vid miljövårdsberedningens möten i Rosenbad?

Herr talman! Jag tänkte nästan inte begära ordet igen, men jag reagerade mot det lämnade beskedet. Jag tycker inte att principen om huruvida man skall kunna ta ut avgifter på biltrafiken i storstädernas innerstadsområden för att kunna finansiera miljöriktig kollektivtrafik är någon liten fråga. Min ursprungliga fråga var: Vilka ytterligare initiativ avser miljöministern att ta för att förändra storstädernas trafiksystem? En så stor fråga borde miljöministern ha tänkt igenom. Det är en viktig ingrediens i ett totalpaket för hur man skall minska biltrafiken, framför allt i innerstadskärnorna, men även i regionerna totalt sett. Jag är mäkta förvånad över att detta skulle vara en detalj. Jag tolkar det nu så att det blir sådana avgifter, men att man på kommunikationsdepartementet behöver skriva och läsa litet innan man kommer med ett detaljerat förslag till riksdagen.
Herr talman! Jag sade inte att det gällde en detalj, utan jag talade om Kent Carlssons detaljering av sin frågeställning. Jag påpekade att en allmän anslutning till miljöavgifter inte undantar storstäderna. Vidare sade jag tidigare i debatten att de frågorna är under beredning i kommunikationsdepartementet. Därmed har jag svarat på detta. Till Berndt Ekholm: Det är naturligtvis miljövårdsberedningens uppgift att försöka sprida information och att klarlägga fakta för att därefter gå vidare till ställningstaganden på miljöområdet inför förhandlingarna. Där har jag redan i samband med miljövårdsberedningens senaste hearing angett de principer som enligt min uppfattning skall tillämpas vid dessa förhandlingar, och dem kommer jag att driva i regeringskretsen. Regeringen har ännu inte haft anledning att ta ställning till förhandlingsstrategin. Nu gäller det att lyfta fram alla de frågor som måste behandlas. Det är miljövårdsberedningens uppgift, och därefter tar man ställning till förhandlingsstrategin.

Herr talman! Jag delar naturligtvis den principiella uppfattningen. Frågan är hur man gör det rent praktiskt. Man kan naturligtvis tänka sig att regleringarna kombineras med miljöavgifter för att skapa resurser på detta område. Då menar jag miljöavgifter i egentlig mening, dvs. sådana som används och återförs för att man skall kunna hantera den här sortens problem. Detta är en av de frågor som för närvarande bereds i regeringskansliet.

Fru talman! Vi har nyligen haft en lång debatt om de statliga företagen. De farhågor som då framfördes från vårt håll har tyvärr besannats. Avsaknaden av förvaltningsbolag visade sig vara speciellt olycklig i samband med diskussionerna om Volvo och Procordia. I normalfallet kan ledningen för ett företag sköta denna typ av förhandlingar tills det finns i varje fall en skiss att presentera. I detta fall var förvirringen total. Vem skulle man prata med? Förvaltningsbolaget var ju nedlagt. Näringsministern fick givetvis stor publicitet genom att uppträda som den stora experten i fråga om vad som var bäst för både Volvo och Procordia. Man kan fråga sig om det verkligen är på det viset näringspolitiken skall skötas av den borgerliga regeringen. Den borgerliga regeringen har fått ett bemyndigande från riksdagen att sälja ut 35 statliga företag. Det finns tyvärr en majoritet för denna politik, och det får vi acceptera från socialdemokratiskt håll, även om vi inte tycker att det är en vettig politik. Man kan ändå fråga sig hur företagen skall förvaltas under utförsäljningstiden. Det handlar säkert om tiotals år. Den socialdemokratiska regeringens politik var mycket lyckosam inom detta område. De statliga företag som vid maktskiftet 1982 var i mycket dåligt skick utmärker sig nu, efter en framgångsrik förvandlingsprocess, som de framgångsrikaste i landet inom ett antal branscher. Exempel på detta är Procordia och SSAB. Dessa företag skall nu säljas på grund av att staten enligt den borgerliga regeringen inte kan sköta företag. Det stämmer inte. Det som har hänt efter 1982 är ett bevis på motsatsen. Men jag kan hålla med om att det verkar stämma bra in på borgerliga regeringars sätt att sköta de statliga företagen. En stor företagsgrupp med tiotusentals anställda är utbjuden till försäljning på ideologiska grunder, inte på grund av att det är bra för företagen och de anställda. Under tiden skall man inom företagen leva i ovisshet om hur framtiden ser ut. Även om jag inte tror mig om att kunna på långa vägar lika mycket i denna fråga som näringsministern tror sig om, vill jag nog varna för att sköta företag på det här sättet. Att driva ett företag med målsättningen att det skall säljas så fort som möjligt har aldrig varit särskilt lyckosamt. Förslaget att återinrätta ett förvaltningsbolag har på den korta tid som gått sedan december fått ännu högre aktualitet av det som hänt. Bemyndigandet till regeringen om utförsäljning bör också återkallas. Vi sätter oss inte emot förändringar som är industriellt riktiga, exempelvis diskussionerna mellan Volvo och Procordia, men vi kräver att företagen skall ha bra ägare. Detta krav ställer vi också på staten, inte minst med hänsyn till de anställda. Att basera en statlig politik på detta område på ett beslut som fattades på en kongress för Moderata ungdomsförbundet under 70-talet är minst sagt äventyrligt. Näringsministern beskrev i den förra debatten i denna fråga idén till denna politik på det viset. Man kan också fråga sig om övriga i regeringen ingående partier deltog i kongressen. Utförsäljning i den omfattning som det nu är fråga om kommer också att ta i anspråk en alltför stor del av det riskkapital som är tillgängligt och som det övriga näringslivet nu är i behov av. I motion 274 efterlyses också en ingående analys av försäljning av olika företag. Vi ansluter oss till förslagen i denna motion. Förslagen i denna och i ett antal andra s-motioner kommer att belysas ytterligare av andra deltagare som kommer efter mig i denna debatt. Fru talman! Jag vill nämna ytterligare några frågor. Den nu aktuella frågan om en privatisering av SSAB och hur den hanteras är också ett exempel på felaktig politik på detta område. Företaget är ett av de bästa stålföretagen i Europa. Det är å andra sidan ett företag som är mycket konjunkturkänsligt. Ett sådant företag är inte lämpligt att säljas ut till anställda och allmänhet i småposter. Det behöver starka ägare, som kan stå ut med konjunktursvackor. Staten är en sådan ägare. En annan fråga är konkurrensförhållandena för den kvarvarande varvsindustrin. Även denna fråga behandlas i det här betänkandet. Enligt vår mening måste detta problem uppmärksammas på ett annat sätt än vad som är fallet i dag. Stöd till enskilda fartygsprojekt kan i dag utgå på en högre nivå inom EG än i Sverige. Vi anser att regeringen bör verka internationellt för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor inom detta område. Riksdagen bör göra ett uttalande till regeingen i denna fråga. Regeringen bör också, i stället för att sälja ut statens naturrikedomar, se över möjligheterna att bilda en statlig skogskoncern för att effektivisera och stärka företagen inom detta område. Det handlar då om domänverket, ASSI och NCB. Fru talman!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

Fru talman! Vi har hamnat i den litet märkliga situationen att de enda som ser frågan om det statliga ägandet av industrier som en stor ideologisk fråga är den nuvarande regeringen med dess profilparti Moderaterna och den främste talesmannen i dessa frågor, industriminister Per Westerberg. Inom oppositionen ser vi snarast frågan om det statliga ägandet av industriföretag och tjänsteföretag mera på ett praktiskt sätt, som en fråga om lämplighet. Det kan av olika skäl vara lämpligt att staten äger viktiga produktionsmedel. När ekonomiska historiker beskriver det statliga ägandet tycks de vara överens om att det statliga ägandet i Sverige i mycket liten utsträckning har uppkommit som en följd av ideologiska ställningstaganden och ideologiska markeringar. Det finns en del sådana markeringar. Det gäller t.ex. LKAB. Man var främst från högerhåll intresserad av att bevara naturtillgångar i nationell ägo, i svensk ägo. Detta ledde successivt fram till att LKAB blev statligt och kom att äga malmfält och gruvor uppe i Norrbotten. Det var ett rimligt och bra ställningstagande. Andra företag, framför allt den största delen av de företag som nu är i statlig ägo, blev statliga sent. De förstatligades under den förra lågkonjunkturen av den dåvarande borgerliga regeringen som ett uttryck för krispolitik, för överbryggning av en lågkonjunktur. Då kan det tyckas märkligt att den nuvarande, nya borgerliga regeringen vill driva en politik som går tvärt emot föregångarnas på så sätt att man nu, under en lågkonjunktur, försöker sälja ut ett stort aktieinnehav till vad som rimligtvis måste vara dåliga priser. Det var enligt min uppfattning framsynt av den tidigare borgerliga regeringen att ställa upp och försöka brygga över krisen och vara med och omstrukturera den svenska industrin. Det är knappast framsynt att av ideologiska skäl göra dåliga affärer, som den nya borgerliga regeringen tycks försöka göra. I debatten i höstas redogjorde jag i stora drag för den uppfattning Vänsterpartiet har i fråga om statligt ägande. Vi tycker att det är rimligt att svenska staten helt eller delvis äger företag. Man kan se olika skäl till detta. Det är rimligt att det finns ett engagemang i basindustrier, i naturtillgångar och i teknologiska spetsområden, framtidsområden. Det kan också vara rimligt att man har ett ägande inom andra områden, där staten får bra avkastning på insatt kapital. Inom sådana områden är det emellertid inte ett värde i sig att staten äger företag. Vi har också sagt att vi gärna ser att det blir en diskussion om vad staten bör äga. Vi ser gärna att staten köper resp. säljer företag, och det skall göras efter en analys av varje objekt. Det förelåg en sådan situation före regeringsskiftet. Varje större objekt skulle prövas av riksdagen. Förvaltningen av statens ägande, statens aktier, sköttes på armlängds avstånd från regeringen genom det förvaltningsbolag som Vänsterpartiet var med om att inrätta. Vi tror att det var en bra ordning, och vi tycker att utvecklingen fram till i dag har visat att det hade varit ett lämpligt sätt att sköta statens ägande även nu. Det här hade kunnat förhindra den röra som regeringen tillsammans med Volvoledningen har skapat i affären Volvo--Procordia. Frågan om att eventuellt skaffa stabila, långsiktiga ägare till SSAB hade kunnat hantera på ett rimligt sätt utan att man behövde trolla med knäna -- som industriministern verkade försöka göra, nämligen att få en eventuell försäljning 1994 att se ut som en försäljning 1992. Det är inte lämpligt att sälja ut under en lågkonjunktur. Det är tveksamt om det över huvud taget under den kommande 10--20-årsperioden är lämpligt att sälja ut statliga företag i stor skala och på så vis konkurrera om riskkapital som finns tillgängligt både i Sverige men också i Europa. När vi ser oss omkring kan vi se att det finns oerhört stora investeringsbehov. Det råder en konkurrens om kapitalet. Vi fick en påminnelse om denna situation så sent som i går med tanke på haveriet i kärnkraftsreaktorn i Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg. Detta gjorde tydligt för oss att det råder ett enormt investeringsbehov i ny energiproduktion för Europa. Det är futtigt att för prestigens skull konkurrera om kapitalet bara för att man av ideologiska skäl vill sälja ut svenska statliga företag. Kontentan av det jag har sagt är att Vänsterpartiet kräver en återgång till det tidigare systemet, där varje objekt behandlas för sig av regering och riksdag. Vi ställer oss bakom kravet på ett återupprättande av ett statligt förvaltningsbolag som hanterar aktierna och statens ägande i den vardagliga delen. Vänsterpartiet har inte väckt motioner om den svenska varvsindustrin. Men jag har ställt mig bakom kravet på att man uppmärksammar konkurrensförhållandena för den återstående svenska varvsindustrin. Det är främst situationen för Cityvarvet i Göteborg som har föranlett det här ställningstagandet. Varvet har kommit i en sämre situation än nödvändigt, eftersom andra länder i Europa tycks subventionera varvsindustrin mer än vad som görs i Sverige. Det är knappast rimligt att ett svenskt varv skulle behöva komma i ett underläge på grund av sådana subventioner. Det är därför naturligt att se över situationen. Sammanfattningsvis önskar jag en återgång till det gamla systemet med en hantering av det statliga ägandet där varje objekt vårdas för sig. Riskdagen tar sedan ställning till ökat ägande, försäljning eller hanterande i ett förvaltningsbolag.

Fru talman! Den 18 december hade vi en stor debatt i kammaren med anledning av regeringens proposition i ärendet. Företrädare för samtliga de fyra regeringspartierna deltog i debatten och framförde då hur de såg på statligt ägande. Därför är det förvånande när Bo Finnkvist ifrågasätter om det är enbart den moderata delen av regeringen och riksdagen som står bakom regeringens syn på statligt företagsägande. I debatten framkom det tydligt hur regeringspartierna ser på frågan. Statens viktigaste uppgift inom näringspolitiken är att med hjälp av lagstiftning ange de ramar som skall gälla för aktörerna på den svenska marknaden. Naturligtvis skall det ske en övervakning av att regler och bestämmelser efterlevs. Exempel på sådan lagstiftning är konkurrenslagstiftningen. Vi vet, för övrigt, att regeringen skall lägga en proposition med förslag till skärpning av konkurrenslagstiftningen och anpassning till EG:s regler. En annan lagstiftning som är viktig för aktörerna på marknaden är skattelagstiftningen. Staten griper in på annat sätt, ger stöd och hjälp till olika branscher i näringslivet, ger stöd till forskning och utveckling och skapar bestämmelser för utrikeshandeln, osv. Här är statens uppgift mycket viktig och stor. Däremot är det ingenting som säger att staten själv dessutom skall agera på marknaden som ägare till företag. Inom idrottens värld är det självklart att domaren inte deltar i själva spelet. Samma regler bör naturligtvis gälla i det här sammanhanget. Den liknelsen är bra. Staten har sin roll, och aktörerna på marknaden har en annan roll. Ett annat argument som framkom vid debatten den 18 december var att staten oftast inte är någon bra ägare till företag. Staten är som ägare passiv och anonym. Det finns många exempel på att staten genom åren som ägare har agerat mycket olyckligt. Vi har väl ännu inte glömt de enorma satsningarna på Stålverk 80, varvsindustrin osv. I den hårdnande internationella konkurrens som svenskt näringsliv i framtiden kommer att möta är det oerhört viktigt med aktiva ägare till de svenska företagen. Det skall vara ägare som kan agera kraftfullt i den dynamiska värld som möter dem på den internationella marknaden. I den situationen är staten faktiskt inte särskilt lämpad att vara ägare och aktör. Ett annat argument som framfördes i debatten var frågan om ägarspridning. Där skiljer sig naturligtvis synen mellan de socialistiska partierna och de övriga partierna här i kammaren. Regeringspartierna företräder en uppfattning att det är bra om de enskilda människorna får möjlighet att äga. Vi här i riksdagen skall på olika sätt underlätta för de enskilda människorna att bli större ägare till t.ex. andelar i näringslivet än vad de har möjlighet till i dag. Ett sätt att underlätta är att sänka skatterna så att människorna får mera pengar över att själva hantera. Här får enskilda människor möjlighet att gå in som enskilda ägare i det som tidigare var statliga företag. I första hand, och det är viktigt, skall det här gälla de anställda i företagen. De tillhör prioriteringsgrupp 1. Staten erbjuder de anställda att bli ägare i företagen. Är inte det en bra åtgärd? Nej, säger Bo Finnkvist. Rolf Nilson håller naturligtvis inte heller med. Det är bättre att det anonyma kollektivet, staten, är ägare. I andra hand skall de enskilda medborgarna erbjudas att gå in som ägare i företagen -- helt frivilligt naturligtvis. Men många kommer säkert att säga att det är en bra placering av deras sparpengar. De blir ägare i SSAB eller LKAB osv. Det här är ett annat viktigt argument i debatten.

De är så oerhört viktiga för näringslivet i framtiden. Det är fråga om förbättrade vägar, järnvägar, telekommunikationer, flygplatser osv. När vi vet att staten har svårt att få fram investeringspengar på annat sätt, säger socialdemokraterna och vänsterpartisterna nej. Ni tar på er ett stort ansvar när ni undandrar staten möjligheten att placera om och investera i sådant som är viktigt för Sverige och näringslivet i framtiden. Vidare görs det ett stort nummer av att regeringen har låtit avveckla förvaltningsbolaget Fortia. Det hade varit bra att ha Fortia kvar vid förhandlingarna med Volvo och vid samgåendet Det är djärvt av främst socialdemokraterna att ta detta som exempel. De vet hur den affären handlades. Volvoledningen tog kontakt med den socialdemokratiska ledningen och fick i förväg stöd för att genomföra affären -- som hade betytt att skattebetalarna hade förlorat ca 6 miljarder kronor. Bo Finnkvist säger att det hade gått smidigt och lätt att genomföra affären om Fortia hade funnits kvar. Det hade naturligtvis gått ännu lättare om den gamla socialdemokratiska regeringen hade varit kvar. Då hade det inte varit några bekymmer alls, och då hade skattebetalarnas pengar strötts ut. Det var tur att vi nu hade en regering som var vaken och insåg att detta inte var rätt och att det måste ske en ordentlig prövning. Därför var det tur att förvaltningsbolaget Fortia hade avvecklats. Regeringen hade därför allt i sin hand. Det var inte någon black om foten för staten att regeringen var aktiv och satte stopp för den svindelaffär som var på gång med skattebetalarnas medel vid den tidpunkten. Fru talman! Valet i höstas visade att en stor majoritet av svenska folket -- förutom regeringspartierna räknar jag in Ny demokrati -- ville ha en förändring av den förda politiken. De ville ha större frihet för de enskilda människorna, större möjligheter till privat ägande och lösningar som alternativ till de kollektiva lösningar som finns inom stat och kommun i dag. De sade nej till en fortsatt socialdemokratisk regering och ville i stället ha förändringar. Här är en viktig del i den förnyelse som nu sker, när regeringen och riksdagen har beslutat att statliga företag skall övergå i privat ägo, i en takt som kan visa sig lämplig och där människor skall få möjlighet att enskilt bli ägare till företag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 17 och avslag på de tre reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Det var mycket det här. Jag sade aldrig att det skulle ha gått smidigt och lätt att göra affären mellan Volvo och Procordia. Däremot sade jag att om förvaltningsbolaget varit kvar skulle det kanske ha funnits en skiss till affären innan man gick ut med det hela. Nu verkar det i alla fall för mig, som följde affären genom massmedia, som om det var svårt för Volvo att hitta en samtalspartner i och med att alla frågor av den art vi talar om hamnat på departementet. Jag tycker -- och det tror jag många människor gör -- att det är olyckligt när två företag, som får sägas höra till Sveriges mest framgångsrika, vill göra en affär som de för sin del tycker är vettig, hamnar i det läget att man inte har någon att prata med. Så blev det tyvärr, och det är inte bra. Jag kan påpeka att Stålverk 80 blev aldrig någonting, så det var ingen felsatsning. Vad gäller statliga företag kontra privata finns det ett antal exempel även inom den privata sektorn på att det görs felsatsningar. Rolf Dahlberg för den borgerliga regeringens talan, och det är fråga om en ideologisk syn på saken. Resonemanget kan inte grunda sig på matematik och ekonomi e.d. Det går naturligtvis an att säga att vi skall sälja ut statliga företag och använda pengarna till infrastruktursatsningnar. Men det går väl lika bra att behålla företagen, när de ger vinst, och använda vinstpengarna till att satsa i infrastruktur. Om den som köper företagen verkligen köper till rätt pris, så köper han inte till det högre pris än att det går att låna pengarna. Det ligger liksom ett värde, en avkastning, i detta som innebär att staten lika gärna kan behålla företagen. Orsaken finns alltså inte där, utan orsaken är helt enkelt att man bekänner sig till ideologi -- eller nästan en religion, tycker jag det verkar som -- att staten inte skall äga företag, för detta är inte lämpligt. Jag tycker det är bättre för företagen och definitivt för de anställda och de orter där företagen ligger, att vi diskuterar saken på helt andra grunder -- utifrån vad som är bra för företagen och de anställda. Och staten är ibland en bra ägare.
Fru talman! Först några ord om Volvo--Procordia. Bo Finnkvist säger att det är två stora företag som vill göra en affär. Det var naturligtvis så att Volvo ville göra affären. Däremot visade det sig att åtminstone den stora delägare som staten var i Procordia inte kunde acceptera det bud som Volvo lade på det statligt delägda Procordia. Så blev det ingen affär vid den tidpunkten, och sedan har man förhandlat. Vi vet än i dag inte om det slutgiltigt blir en affär eller inte.

När regeringen inte gjorde det uppstod ett visst tumult. Men detta kan inte regeringen lastas för, utan faktum är, som jag sade tidigare, att det var bra att vi hade en vaken regering som såg till att man stoppade den affär som var på gång och som inte var bra för staten som ägare av delar av Procordia. Bo Finnkvist säger att Stålverk 80 var ingen felsatsning, för det blev aldrig av. Men faktum är ju att staten lade ner enorma pengar uppe i Luleå. Har Bo Finnkvist inte varit i Luleå och sett resterna efter Stålverk 80? Det var fråga om enorma investeringar med skattebetalarnas pengar som aldrig kom till någon nytta alls. Det var naturligtvis en felsatsning -- detta kan inte förnekas. Vidare säger Bo Finnkvist att det blir en ideologisk debatt där regeringspartierna till varje pris vill sälja ut statliga företag. Det är inte sant. Regeringen säger ju, och det står även i riksdagsbeslutet av den 18 december, att företagen kan säljas och bjudas ut på marknaden i den takt som är lämplig. Här kommer man alltså inte att till varje pris pressa ut företagen till försäljning, om det visar sig att något företag inte är attraktivt.
Fru talman! Det är svårt att hinna med allt på tre minuter, men jag får väl ta en del av det jag erinrar mig även från Rolf Dahlbergs föregående inlägg. Det handlar mycket om Volvo--Procordia-affären. Beskyllningar har framförts även mot den socialdemokratiska partiledningen att den var med och diskuterade och att regeringen inte skulle ha fått samma informationer. Det här är ju fel alltihop. Från vårt håll har det aldrig framförts några synpunkter på att aktierna skall säljas billigt. Däremot vill jag för min del påstå att om det kommer två inom svenskt näringsliv högt ansedda företag och vill göra någonting gemensamt -- företag som är framgångsrika och har bra ledningar -- bör man ta ett sådant förslag på allvar. Det kan faktiskt ligga något vettigt i det, för här rör det sig om människor som är experter på att driva företag. Jag tror att det har varit -- och kanske t.o.m. blir, det vet vi inte än -- en lyckosam affär. Vad beträffar ägarspridningen i SSAB hävdade jag i mitt första inlägg att då det gäller företag av den här arten krävs ägare som är uthålliga. Också Rolf Dahlberg underströk för resten i sitt huvudanförande betydelsen av kraftfulla ledare för sådana här företag. Det är inte alls säkert att det är lämpligt att sälja ut aktierna i småposter. I många länder äger staten den här typen av industrier därför att staten anses vara lämplig ägare till basindustri. Jag vill upprepa att det inom det privata näringslivet finns ett antal exempel på felsatsningar. Det gäller i synnerhet felsatsningar som man fattade beslut om i mitten av 70-talet. Vid den tiden kom också idén om Stålverk 80 till. Den blev aldrig genomförd. Men det är klart att det kostar pengar att förbereda. Det håller jag med om.

Fru talman! Rolf Dahlberg använde sig av en idrottsliknelse om att domaren inte skall spela ned. Jag kan kontra med en annan liknelse när det gäller förvaltning av det statliga ägandet. Jag tror att det är bättre att man har ett statligt förvaltningsbolag än att man har ett oldboyslag från Wallenberg som sköter de svenska företagen. Det visar sig nu också när försäljningen har kört fast. Det är vad som har skett. Man gick ut ideologiskt att man skall privatisera i en takt av cirka tio miljarder om året. Detta är eller var regeringens målsättning. Man hade uppenbart inte tagit hänsyn till att det finns partner i de delägda företagen som har synpunkter på företagens framtid. Jag tänker på Volvo-- Man har inte tagit hänsyn till att vissa företag mår bäst av att ha en uthållig, stor och stabil ägare. Jag tänker på LKAB och SSAB och att ledningen -- främst i LKAB -- har sökt sådana partner men inte hittat någon. Jag tycker då att det är litet märkligt att staten, som bevisligen är en sådan stabil, långsiktig ägare i LKAB och SSAB, som uppfyller alla dessa kriterier skall gå ur sitt ägarskap i en lågkonjunktur. Det är inte rimligt. Det enda rimliga är att staten står kvar som ägare i LKAB och SSAB, åtminstone tills man har kommit in i en högkonjunktur och har hittat en stabil ägare. Risken är då att man får en kandidat som representerar statligt ägande från något annat land. Då föredrar jag faktiskt att man har kvar den svenska staten som ägare framför den tyska, franska, finska, engelska, japanska eller vilken annan stat som nu kan bli inblandad. Försäljning och privatisering -- som påstås ha varit framgångsrik, åtminstone till viss del i England och Frankrike -- har ägt rum under en exempellös högkonjunktur. Vi är nu inne i en mycket djup lågkonjunktur. Det är alltså dumt att sälja nu. Därför är det helt onödigt att kräva försäljning med tio miljarder år 1992.
Fru talman! Jag delar Rolf L Nilsons uppfattning på en punkt, nämligen att man inte skall sälja ut företag i en situation då värdet understiger det riktiga marknadsvärdet. Därför har regeringen gjort ett sådant upplägg som den har gjort när det gäller SSAB. Man har parerat detta genom det prospekt som man har gått ut med för det första privatiseringsföretaget -- som blev SSAB. Nu säger Rolf L Nilson att regeringen har sagt att försäljningarna skall inbringa ungefär tio miljarder per år. Det är riktigt. Men man har inte sagt att det varje år skall komma in tio miljarder. Under en tioårsperiod skall intäkterna till staten vara i genomsnitt tio miljarder. Rolf L Nilson säger vidare att privatiseringen har kört fast för regeringen. Regeringen har sedan beslutet fattades i riksdagen haft tre månader på sig. På den korta tiden har man lyckats få fram och gå ut med det första företaget -- SSAB. Man har haft de förhandlingar som Volvo--Procordiaaffären har krävt. De har naturligtvis tagit tid och delvis något förskjutit tidsplanerna. Man måste konstatera att regeringen på tre månader har lyckats komma ut med det första företaget på marknaden. Det tycker jag är mycket snabbt gjort. Man har också sagt att budet på nästa företag kommer att läggas i höst. Det betyder att man har en takt i försäljningarna på två större företag per år. Däremellan kan man naturligtvis förhandla om mindre företag, där en försäljning är enklare att genomföra. Liknelsen med oldboyslaget var egentligen inte så bra. Den är i sak fel. Det är inget Wallenberglag, även om ni från vänstern gärna vill beteckna det så. Här finns företrädare för många olika kategorier, bl.a. Aktiespararnas förening. Det är således en blandad kommission.

Fru talman! Erfarenheterna från utlandet visar att det tar ganska lång tid att genomföra sådana här förändringar av statliga företag, när de skall bli privata. Därför är det konstigt att Rolf L Nilson hävdar att regeringen har haft väldiga bekymmer med det här och har kört fast, när man kan peka på att den på tre månader har kommit fram med det första företaget på marknaden. Jag förstår bakgrunden till Rolf L Nilsons olika inlägg. Han sade nämligen i sitt första inlägg att det är helt galet att bjuda ut företag till försäljning i nuvarande lågkonjunktur och att det förmodligen inte kommer att vara något lämpligt läge under de närmaste 20 åren framöver. Det visar att det är hans stora förhoppning att det aldrig kommer att vara något bra läge för staten att erbjuda medborgarna att bli delägare i de statliga bolagen. Med den ideologi som Rolf L Nilson har förstår jag att det är en förhoppning som han när inom sig, att detta måste gå snett, att det bara blir bekymmer för regeringen och att det inte blir någonting av det hela. Jag tror att Rolf L Nilson kommer att bli besviken. Regeringen är fast övertygad om att detta är riktigt och att man kommer att följa den plan som man har gjort. Man kommer att två gånger om året gå ut på marknaden och till hugade spekulanter erbjuda större företag till privatisering. Här kommer det säkert att finnas många bland de svenska medborgarna som ställer upp och tycker att detta är ett bra sätt att placera sina sparade medel. Sedan kan man naturligtvis diskutera om facket och andra organisationer -- kanske Rolf L Nilson närstående -- lokalt, t.ex. i Kiruna, agerar mycket kraftfullt för att sprida ut budskapet att detta inte är bra, att de anställda kommer att få det mycket sämre om staten lämnar LKAB. Det är klart att sådan agitation gör att många där uppe blir tveksamma, men jag tror att de anställda innerst inne inte har något emot att få erbjudandet om att bli delägare i företaget och på det viset också kunna påverka företagets vidareutveckling i framtiden.